Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att fortsätta arbetet med att implementera FN:s barnkonvention inom förskolan samt vilka områden i barnkonventionen som jag anser särskilt viktiga att verka för i förhållande till förskolebarnen. Jag håller med interpellanten om att barnkonventionen är ett viktigt verktyg för att förbättra de områden som inte fungerar så bra i dag. Regeringen strävar efter att integrera ett barnperspektiv, utifrån FN:s barnkonvention, i alla beslut som rör barn. Regeringens beslut under mina ansvarsområden berör alltid barn i något avseende, barnkonventionen är därför vägledande för arbetet på Utbildningsdepartementet. Barnkonventionen ska ses som en helhet. Alla artiklar och rättigheter är lika viktiga. Barnet ska respekteras som individ. För förskolan innebär det att barnets rättigheter och behov ska stå i centrum. Detta stämmer väl överens med de fyra delarna i regeringens familjepolitiska reform: vårdnadsbidrag, jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och ökat pedagogiskt uppdrag i förskolan. Gemensamt är att valfriheten och mångfalden ska öka, så att barnomsorgen bättre kan möta familjernas behov genom att ge föräldrarna ökade förutsättningar att välja den typ av verksamhet som är lämplig för just deras barn. Regeringen har också tillsatt utredningen Lika villkor för fristående skolor vars uppdrag bland annat är att se över ersättningen till fristående förskolor. Det är i linje med barnkonventionens föreskrift om att rätten att bedriva alternativa driftsformer inte ska inskränkas. Min bild är att den svenska förskolan generellt sett håller hög kvalitet och att verksamheten bedrivs av kunnig och engagerad personal. Det är i förskolan som grunden läggs för att barnet senare ska kunna lära sig att läsa, räkna och skriva. Ett medvetet arbete med barns språkutveckling i förskolan har en avgörande betydelse för elevernas fortsatta språk-, tal-, läs och skrivutveckling i skolan. Förutom språket kan förskolan stimulera den matematiska utvecklingen, vilket även det lägger grunden för senare skolframgångar. Förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära har dock inte utnyttjats fullt ut. Likvärdigheten måste öka, och det bör säkerställas att förskolorna arbetar med en pedagogisk verksamhet som är anpassad till det enskilda barnets behov. För att stärka det pedagogiska uppdraget bör de pedagogiska målen i förskolans läroplan därför förtydligas. Kompetent personal är den allra viktigaste förutsättningen för förskolans kvalitet och fortsatta utveckling. Jag anser att personalens ansvar i förskolan både bör förtydligas och preciseras. Det är förskollärare som ska ha det pedagogiska ansvaret för barnens utveckling och lärande, så att arbetet inriktas mot målen i läroplanen. Därutöver bör förskolan ledas av en förskolechef som samordnar det pedagogiska arbetet. Sverige behöver fler förskollärare. Utbildningen till förskollärare måste förbättras. Syftet är att säkerställa en högkvalitativ utbildning som väl förbereder studenterna för yrket. Det är viktigt att förskollärare ges ökade möjligheter till fortbildning för att stärka deras kompetens. Avslutningsvis är förskolans arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala, av stor vikt. En trygg och säker miljö, som utgår från barnens behov och förutsättningar och som utformas i samarbete med personalen, är en förutsättning för att förskolorna ska kunna erbjuda god pedagogisk verksamhet som stimulerar barns lärande och utveckling.

Fru talman! Tack för svaret som jag har fått sent omsider. Jag skrev ju en interpellation i samband med att FN:s barnkonvention firades den 20 november. Då fyllde FN:s barnkonvention 18 år. I samband med det ställde jag en fråga i en annan debatt till förskoleministern om varför inte förskoleministern var med på den utfrågning som nätverket för barnkonventionen i Sverige anordnade. Det var en utfrågning med en mängd barnorganisationer - en mängd NGO:er, som det också kallas - där barn och ungdomar ställde frågor till inbjudna ministrar. Tyvärr var det bara en minister som kom, nämligen Göran Hägglund. Jag frågade sedan Jan Björklund varför han inte hade tagit sig tid. Jag upplevde då att förskoleministern ryckte på axlarna en aning som om han tyckte: Jag träffar så många barn ändå, så just den utfrågningen behövde jag inte prioritera. Så upplevde jag svaret. Det var därför jag skrev interpellationen. Jag blev lite nyfiken på hur insatt förskoleministern egentligen är i barnkonventionen och på vilket sätt den ska implementeras och vilka tankar och idéer förskoleministern har. Därför skrev jag interpellationen. Sedan hade nog inte ministern tid att svara. Det spelar ingen roll. Nu har vi debatten. I svaret ser jag att barnkonventionen ska vara ledande även fortsättningsvis efter det att ni tog över från Socialdemokraterna. Det ska implementeras, och barns rättigheter ska stå i centrum. Jag har inte sett att förskoleministern ännu har satsat särskilt på att förskolan ska få ytterligare personal till exempel, vilket Socialdemokraterna drev igenom - de så kallade Wärnerssonpengarna. Jag har inte sett att förskoleministern satsar särskilt på förskolepersonal. Han nämner att förskollärare kommer att få fortbildning så småningom. Än så länge har vi inte sett de förslagen. Det verkar som om förskoleministern gör stor skillnad mellan personal som jobbar inom förskolan och personal som jobbar inom skolan. Det är nästan som att de jobbar med små barn och därför inte behöver forska vidare om pedagogik och barns uppväxtvillkor. Det är möjligt att jag har uppfattat det fel. Då får ministern gärna rätta till min missuppfattning. I svaret nämns också vårdnadsbidraget. Jag undrar hur vårdnadsbidraget rimmar med satsningen på kvalitet i förskolan som förskoleministern nämner. Vårdnadsbidraget riskerar ju att urholka resurser till förskolan. Jag tycker att det är i motsatt riktning. Det är viktigt att barn får en trygg och bra start och att man prövar språket, säger ministern. Den uppfattningen delar jag. Om man väljer att inte använda sig av förskolan utan i stället använder sig av vårdnadsbidraget blir det ju barn som inte får den språkliga stimulans som de så väl behöver när de kommer upp i skolan. Då har vi i stället ökat och inte minskat skillnaderna mellan barn.
Fru talman! Det är helt riktigt att förskolan i Sverige inte är obligatorisk. Jag uppfattar inte heller att något parti föreslår det. Förskolan är frivillig. Det är föräldrarna som bestämmer om barnen ska delta i förskolan. Den valfriheten har vi i Sverige. Jag uppfattar inte att det finns några andra förslag på den punkten. Vi har den valfriheten därför att vi tror att föräldrarna har en rätt god förmåga att bestämma vad som är bäst för deras barn. Vårdnadsbidraget är ju tänkt som en viss ekonomisk ersättning för den som avstår från arbetsinkomst för att välja en annan form, nämligen att man själv tar ett större ansvar i stället för att ha barnen på förskolan. Förskolan kommer ju självfallet även i framtiden att vara det helt dominerande inslaget för var barnen finns på dagtid. Vårdnadsbidraget förstärker valfrihetsinslaget något - det valfrihetsinslag som vi i grunden alla är överens om eftersom förskolan inte är obligatorisk i Sverige. Förskolan ska ha en mycket hög kvalitet, och den har en mycket hög kvalitet. Ibland får jag kritik för att jag pratar för lite om förskolan. Jag skulle vilja säga att anledningen till att förskolan inte är så mycket på den politiska tapeten är att den fungerar rätt bra jämfört med andra skolformer. Vi har mycket större problem i grundskolan och i gymnasiet där utvecklingen har varit på väg åt fel håll. När det gäller förskolan har utvecklingen, enligt min uppfattning, varit på väg åt rätt håll i ganska många år. De beslut som är fattade om förskolans utveckling har i regel tagits i rätt stor enighet i den här riksdagen. Förskolan är numera överförd. Tidigare låg den under socialtjänsten. Den betraktades liksom som en omsorgsform. Nu använder vi ordet förskola i stället för barnomsorg. Det är jag som utbildningsminister som har ansvar för den och den betraktas som en del av utbildningsväsendet. I den skollag som jag lägger fram nästa år är förskolan en skolform för första gången i svensk historia. Det är ju en utveckling som har skett successivt och som vi är överens om. Det är bra. Om vi ska diskutera sådant som vi inte är riktigt överens om, så finns det ett par sådana punkter. Det gäller synen på förskolläraryrket. Vi menar att den som är förskollärare har en kvalificerad pedagogisk utbildning och ska vara ansvarig för verksamheten i förskolan. Den förra regeringen och Socialdemokraterna har inte vågat berätta det i klartext för LO. Därför säger man i dagens läroplan att arbetslaget ska ansvara för verksamheten i förskolan. I arbetslaget ingår LO:s barnskötare som inte har den kvalificerade pedagogiska högskoleutbildningen. Det kommer vi att ändra på. Förskollärarna ska erkännas fullt ut för den pedagogiska utbildning de har. Det är de som är förskollärare som ska ha det kvalificerade ansvaret för att läroplanens pedagogiska mål uppnås. Monica Green säger att den här regeringen inte har fortsatt den förra regeringens ansträngningar att få fler förskollärare i förskolan. Det är ett väldigt märkligt påstående. Det har aldrig varit färre som vill bli förskollärare i Sverige än nu - i varje fall inte i modern tid. Det är inte något som har hänt det sista året, kan jag säga. Den lärarutbildningsreform som den förra regeringen drev igenom 2001 har drastiskt minskat intresset hos unga människor i Sverige att bli förskollärare. Det som i dag styr tillgången på förskollärare är tyvärr den rätt katastrofala reform som genomfördes 2001. Därför är det angeläget att så snart som möjligt komma bort från den. Att få bättre styr på förskollärarutbildningen är en viktig del i den lärarutbildningsutredning som regeringen har tillsatt. Det är en del i att göra detta yrke mer attraktivt för flera ungdomar.
Fru talman! Förskoleministern säger att förskolan är bra och att den socialdemokratiska regeringen har lyckats med den reformen i stor enighet. Det säger förskoleministern för att kunna ta åt sig äran lite. Jag har inget emot att vi gör saker tillsammans. Det kan ju vara så att förskolan är bra just för att man jobbar med en viss sorts pedagogik och är i ett arbetslag. I förskolan lyfter man upp varje barns unika situation och barn får utvecklas i den takt de vill. I förskolan har man inga skriftliga omdömen. I förskolan är det inte raka led som gäller. Där får barnen vara barn och utvecklas i den takt de behöver. Den pedagogik som används av förskolan kanske skolan kan lära av. Vad jag kan se försöker den nuvarande regeringen göra tvärtom nu, och jag beklagar att det inte är en öppen pedagogik där man ser var och en för sig utan att det är de raka leden som ska gälla och att alla ska ha samma katederundervisning. Jag hoppas verkligen inte att det är åt det hållet som vi ska gå med förskolan. Jag ser arbetslag som en fördel. Jag anser att all personal i förskolan behöver fortbildning. Jag vet att förskollärarna behöver fortbildning och möjligheter att forska. Jag tror att förskoleministern menar att de inte behöver forska på barnpedagogik eller uppväxtvillkor. Cheferna behöver fortbildning inom förskolan. Men även barnskötare, lokalvårdare, ekonomipersonal, kokerskor - alla som har med barn att göra i förskolan - behöver fortbildning. Jag tycker att det är synd om man ska göra så stora skillnader. Jag vet att ni gick till val på att det ska vara större skillnader i det här landet. Men jag tycker ändå att i en förskola där man visar att det faktiskt har fungerat - till och med Jan Björklund är nöjd med den verksamheten - är det synd om man så att säga tänker dra isär detta och öka skillnaderna i personalen i stället för att minska dem. Det är när man jobbar i ett arbetslag som man har lättare att tillgodose barnens behov. Jag tänkte också fråga lite mer om hur Jan Björklund har tänkt sig att utbilda i just barnkonventionen - utbilda politiker, implementera barnkonventionen bland kommunpolitiker, bland skolpersonal och förskolepersonal. Finns det någon tanke med att fortsätta implementera barnkonventionen på det sättet så att kunskapen om barnkonventionen ökar? Detta är ett så pass viktigt dokument som FN har antagit och som 191 länder har ratificerat. Det är viktigt att man då hela tiden går vidare med det arbetet så att barnkonventionen implementeras i vartenda beslut som tas och så att barns rättigheter tas till vara, även inom förskolan.
Fru talman! Alla beslut som den här regeringen tar när det gäller utbildningspolitik, både i fråga om förskola och i fråga om skola, utgår från barnkonventionen. Monica Green och jag gör förmodligen olika tolkningar ibland av vad som är det bästa när det gäller om man ska ha betyg eller inte i skolan och så vidare. Men vi anser nog båda att vi utgår från barnkonventionen. Jag tycker inte att eleverna ska bestämma i skolan. Däremot tycker jag absolut att vi ska lyssna på vad elever och barn har för synpunkter. Och om man frågar barn och elever vill de ha både betyg och skriftliga omdömen, det lovar jag Monica Green. Så lyssna gärna på barnen. Stå inte bara och prata om att vi ska följa konventionen. Gör det själv i praktiken när det kommer till kritan i dessa frågor. Eleverna i skolan efterfrågar mycket av den skolpolitik som vi nu driver, så lyssna gärna på barnen. Stå inte bara och uppmana mig att göra det, utan gör det själv. När det gäller förskollärarutbildningen uppfattade jag - jag ser att Socialdemokraternas gruppledare i utbildningsfrågor sitter i kammaren, och det är fritt fram för alla att begära ordet i en sådan här debatt - att Monica Green nu sade att Socialdemokraterna kommer att gå emot att förskollärarna ska få det pedagogiska ansvaret i förskolan, det som i dag ligger på arbetslaget. Vi kommer att föreslå att det ska läggas på förskollärarna. Jag uppfattade nu Monica Green som att ni kommer att gå emot det. Stämmer det beskedet?
Fru talman! Nej, det stämmer inte. Jag vill bara berätta att det är väldigt bra att jobba i ett arbetslag. Det har fungerat bra hittills att jobba i ett arbetslag. : Men det ska ändras.) Det är jag som har ordet. Det blir lite rörigt här. Men du brukar vilja ha ordning och reda, och då är det bra att du inte avbryter mig. Det ska vi inte göra, mig veterligt i alla fall. Däremot får vi när förslaget väl kommer fundera på hur det verkligen ser ut, om det är bra för barnen och om det är barns bästa som står i centrum. Det får man fundera på utifrån det förslag som ni då lägger fram. Jag har själv jobbat inom förskolan och vet hur viktigt det är att jobba i ett arbetslag men att man har en tydlig chef och vet vem det är som leder ett arbete och så vidare. Det håller jag med om. Men att jobba i ett arbetslag är ett fantastiskt bra sätt att jobba. Det är bra att man lyfter upp all typ av personal och ser till att all typ av personal får till exempel fortbildning och får följa med i vad som sker inom förskolan. Ministern uppmanar mig att lyssna på barn. Jag har lyssnat på väldigt många barn och tar del av barns synpunkter dagligen, både i mitt engagemang inom Unga Örnar och som förälder eftersom jag tar del i förskolans och skolans arbete. Jag är intresserad av hur barnkonventionen ytterligare ska implementeras. Vi påbörjade ett arbete, och det tar ganska lång tid att implementera ute i kommunerna. Därför tror jag att kunskapen om barnkonventionen hela tiden måste återerövras. Det kommer nämligen ny personal, nya politiker, nya chefer och så vidare, och barnkonventionen borde vara en del i fortbildningsarbetet hela tiden. Det var det som jag efterlyste, alltså på vilket sätt förskoleministern anser att man ska utbilda mer i FN:s barnkonvention.
Fru talman! Jag ska göra två reflexioner. Monica Green efterlyser mer fortbildning. Vi har sagt att vi kommer med ett rätt så stort fortbildningspaket för förskolan under det år som nu har börjat. Vi har nu satt i gång ett fortbildningspaket för skollärare, för grundskolans och gymnasiets lärare - Lärarlyftet. Lärarförbundet, den fackliga organisation som organiserar just förskollärare och grundskollärare i de yngre åren, presenterade häromdagen en rapport som visade att socialdemokratiskt styrda kommuner är måttligt intresserade av att delta i detta lärarlyft. Det är bra att Monica Green efterlyser ytterligare fortbildningssatsningar från den här regeringen. Det vore ännu bättre om hon uppmanade sina partivänner att delta i de fortbildningssatsningar som faktiskt sker nu. Jag tycker att det är ansvarslöst av de socialdemokratiska kommuner som nu vägrar att vara med i detta. De tycker inte att det är viktigt med fortbildning för lärare. I den kommunaliserade skolans värld går det inte att beordra kommunerna. Men kommunerna får rätt mycket statsbidrag för fortbildningsinsatserna. Men till sist är det kommunerna själva som bestämmer om de vill vara med. Men detta var uppenbart i Lärarförbundets sammanställning, och man uttalade väldigt tydligt att det är just socialdemokratiska kommuner som är ointresserade av detta. Ta denna diskussion på hemmaplan. Vi kommer nu med förslag också på förskollärarsidan. Men det hjälper inte om en del kommuner inte vill delta i detta. Jag ställde en rätt enkel fråga till Monica Green som har sysslat med och varit insatt i dessa frågor under lång tid. I 1997 års läroplan för förskolan sade Socialdemokraterna att det är arbetslaget som ska ha ansvaret, inte de utbildade förskollärarna. Vi kommer att lägga fram förslag om att ändra detta. Det har varit en diskussion om detta under många år. Jag ställde den enkla frågan: Kommer ni att rösta mot eller för det? Uppriktigt sagt begrep jag inte svaret. Men vi får väl se hur det blir. Förslaget kommer till kammaren så småningom. Då får ni ta ställning till det. Jag uppmanar er: Se nu till att stärka förskollärarnas status i stället genom att ge dem det ansvar som de rimligen kan bära och ska bära och som ligger i nivå med den utbildning och kompetens som de besitter!